Herr talman! Jag uppfattar Inga Lantz fråga till mig som en retorisk fråga; jag utgår ifrån att Inga Lantz lika väl som jag vet vad riksdagen beslöt 1976. Det var det jag utgick ifrån när jag talade om full behovstäckning — det uttrycket används alltså i riksdagens beslut. Om det är så att Inga Lantz inte vet vad som avsågs med full behovstäckning skall jag tala om det. Det betyder att man planerar med utgångspunkt i barn till förvärvsarbetande föräldrar, barn till studerande föräldrar och barn med särskilda behov. Det var i den meningen som jag använde uttrycket.

Herr talman! Jag konstaterar att både centern och socialdemokraterna har en helt annan syn på behovet av barnomsorg än vpk. Vi menar att alla barn skall ha rätt till en bra och avgiftsfri barnomsorgsplats, därför att barnen behöver det. De övriga partierna utgår snävt från kvinnornas förvärvsfrekvens — för det är det man räknar med när man ute i kommunerna gör upp barnomsorgsplanerna. Det är alltså en klar skillnad mellan vpk och Övriga partier i synen på barns behov i denna fråga. Jag förmodar att det också i viss utsträckning är ideologiskt betingat. Ivar Nordberg säger i praktiken att vi inte har råd att satsa på barnen. Därför får man göra de prioriteringar man gör. Jag noterar bara att vi har en helt annan ideologisk utgångspunkt när det gäller barns behov och målsättningen med barnomsorgsutbyggnaden.

Herr talmän! Om viljan hade funnits att ordna det bra för barnen, så hade man också kunnat göra det. De ekonomiska resurserna för det finns och har funnits i vårt samhälle. Framför allt har de funnits under de 44 år som socialdemokraterna innehaft regeringsmakten. Om alltså bl.a. Ivar Nordberg hade haft den rätta viljan, så hade man kunnat klara utbyggnaden av barnomsorgen. Det är intressant att notera att socialdemokraterna backar när det gäller kommunernas ekonomiska möjligheter och stöder de krav som vpk har fört fram, nämligen att kommunerna måste få erforderliga resurser för utbyggnaden av barnomsorgen. Vi menar också att det måste till en lagstiftning på området, eftersom den goda viljan hos kommunalpolitikerna enligt vår mening inte finns så länge det saknas pengar. En lagstiftning om en planmässig utbyggnad av barnomsorgen skall inte syfta till den fulla behovstäckning som socialdemokraterna och centern avser, utan till den behovstäckning som vpk säger skall gälla, nämligen alla barns rätt till en bra och avgiftsfri barnomsorgsplats. Jag förstår inte heller hur man skall klara det kommande utbyggnadsbehovet ens med den snäva beräkningsgrund där man bara tar med de förvärvsarbetande mödrarna. Det rör sig i alla fall om 1 miljon barnomsorgs platser under de närmaste åren. Skall man klara den biten, så behövs det helt andra tag när det gäller ekonomi och lagstiftning samt framför allt när det gäller utbildning av personal.

Herr talman! Beträffande socialutskottets betänkande nr 28, som nu behandlas, har redan ett par talare poängterat den enighet som har rått under utskottsbehandlingen, trots att det finns så många reservationer. Jag vill alltså understryka den enighet som har rått. I betänkandet behandlas inledningsvis bidrag till social hemhjälp och färdtjänst. I vpk-motionen 716, som Inga Lantz berörde, pekas på de svårigheter som förvärvsarbetande föräldrar, särskilt ensamföräldrar, råkar ut för när deras barn är sjuka. Det är riktigt som sägs, att såväl barn som föräldrar behöver känna trygghet vid barns sjukdom. Ett av kraven i motionen torde bli tillgodosett genom regeringens förslag om utökning av antalet ledighetsdagar för vård av sjukt barn. Det innebär inte att kommunala dagbarnvårdare blir överflödiga i framtiden. Tvärtom måste det ske en utbyggnad på det området. Men ett utökat antal ledighetsdagar måste underlätta för såväl föräldrar och barn som kommuner att klara situationen när barnen är sjuka. Färdtjänsten tas upp i vpk-motionen 2134. När det gäller införande av regler som innebär diskriminerande bestämmelser vill jag hänvisa till vad utskottet sagt i sitt betänkande 1978/79:2. Det sägs klart ifrån att bestämmelser som uppfattas som diskriminerande för den som är i behov av färdtjänst ej får förekomma. Utskottet förutsatte att socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter skulle bidra till detta. Regeringen gav i december förra året socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Svenska kommunförbundet göra en översyn av anvisningarna för statsbidraget. Utskottet anser i likhet med socialministern att ett enkelt utformat regelsystem bör tillämpas för att kommunerna skall ha en betydande frihet att utforma färdtjänsten efter sina egna lokala behov. Riksfärdtjänsten tas upp i samma motion. Regeringen föreslår nu att en sådan inrättas på försök, och det förslaget kommer vi så småningom att få ta ställning till här i kammaren. Huvudparten av betänkandet ägnas barnomsorgen. Tidigare talare har redan framhållit att god barnomsorg är något som alla strävar efter i vårt samhälle. Om det vittnar väl både det budgetavsnitt som berör området i fråga och en rad motioner. Utskottet har också poängterat att enigheten är stor. Till betänkandet har som sagts avgivits sju reservationer, och dessutom finns det vpk-motioner med ganska långtgående krav. Efter överläggningar mellan dåvarande regeringen och Kommunförbundet 1975 fick vi en överenskommelse om ett utbyggnadprogram. Det har redan berörts så pass ingående av ett par talare att jag inte behöver gå vidare in på det. Dock må väl ytterligare strykas under att man kom fram till det programmet mot bakgrund av vad som kunde anses praktiskt möjligt. Programmet sträcker sig fram t.o.m. 1980. I likhet med de socialdemokratiska reservanterna framhåller utskottsmajoriteten vikten av att de förhandlingar som skall tas upp med Kommunförbundet om en plan för fortsatt utbyggnad drivs med sådan intensitet att riksdagen snarast och i varje fall under nästa riksmöte kan ta ställning till en plan för senare delen av tioårsperioden. För sina behovsberäkningar bör kommunerna kunna få hjälp med planeringsunderlag av den planeringsgrupp med representanter från socialdepartementet, socialstyrelsen, Kommunförbundet och LO som har uppdraget att på grundval av de praktiska erfarenheterna förbättra underlaget. Så positivt som alla partier nu ser på utbyggnaden av barnomsorgen — och en bra barnomsorg — bör vi kunna utgå ifrån att i ett kommande utbyggnadsförslag all tänkbar hänsyn tas till barns och föräldrars behov mot bakgrund av vad som kan vara praktiskt möjligt att förverkliga. De socialdemokratiska reservanterna vill också anslå 50 milj.kr. i reservationsanslag till särskilda insatser. Yrkandet avser framför allt personalförstärkningar. Liknande yrkanden har tidigare framförts i motioner från socialdemokraterna. Utskottsmajoriteten påpekar att statsbidragsbestämmelserna är så utformade att kommunerna har möjlighet att minska antalet barn i en grupp. Anledningen till det torde vara de skäl som åberopas av motionärerna. Nämnas bör också den promemoria rörande vissa kvalitetsfrågor inom barnomsorgen som socialdepartementet inom kort lägger fram och som vi bör kunna ha rätt stora förväntningar på. Med anledning av moderatreservationen 3 vill jag säga att utskottet tidigare har understrukit vikten av att kommunerna får behålla en stor självständighet när det gäller barnomsorgsverksamheten. Det är klart att det finns viss begränsning i reglerna för statsbidragsgivning, men det har skett en översyn inom regeringskansliet vad gäller principerna för statsbidrag till daghem m.m., bl.a. i vad mån dessa skall vara beroende av särskilda normer för lokalytor. Här behandlas också normer för personaltäthet och gruppstorlek. Moderatreservationen 4 tar upp frågan om krav på objektivitet och allsidighet i förskolans verksamhet. Här hänvisar utskottsmajoriteten till den grundliga redovisning av förskolans inre arbete som gavs i utskottets betänkande 1978/79:1, och jag vill läsa in i protokollet de tre punkter som utskottet anförde den gången: ”1. Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser för att rikt och mångsidigt utveckla sina känslooch tankemässiga tillgångar. 2. Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna omdömen och problemlösningar. 3. Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som andras levnadsvillkor.” Jag vill också nämna den skrift som den i det betänkandet nämnda normgruppen nu har lagt fram — Skolan skall fostra. Den vänder sig också till vuxna i barnomsorgen. Centerpartiet och moderaterna tar i reservationen 5 upp hemspråksträningen i förskolan. I propositionen föreslås att anslaget till denna höjs till 22 milj.kr. och att såväl sexåringar som femåringar skall få del av den. Frågan om utökad hemspråksträning behandlades även under föregående år. På socialutskottets begäran uttalade också riksdagen att det fanns anledning att överväga vad som ytterligare kunde göras för att få till stånd en utökad verksamhet. Nu får vi med femåringarna, och dessutom har regeringen på grund av riksdagens uttalande beslutat bemyndiga socialministern att tillkalla en kommitté med uppdrag att kartlägga språksituationen för invandrarbarn i förskoleåldern och föreslå åtgärder. Man skall se över hela frågan, skapa klarhet i rätten till hemspråksträning och undersöka möjligheterna att trygga tillgången på tvåspråkig personal. Denna fråga är så svår att det är ytterst viktigt att den förbereds omsorgsfullt men också snabbt. Reservationen 6, avgiven av de socialdemokratiska representanterna i utskottet, berör bidrag till ferievistelse för barn. Medel har anslagits ur allmänna arvsfonden för försöksverksamhet för barn under sommarloven. En översyn kommer att göras av formerna för bidragsgivningen från fonden, och man har all anledning förutsätta att den leder fram till ett förslag. Utskottet har heller inte ansett skäl föreligga för nya specialdestinerade bidrag —- ett krav som förs fram i vpk-motionen och som Inga Lantz utvecklade vidare i sitt anförande här. Beträffande motionsyrkandet om en samlad plan för upprustning av sommaroch lägergårdar pekar utskottet på den möjlighet som finns att få medel ur allmänna arvsfonden. Vidare påpekar utskottet att genomförandet av en sådan upprustningsplan är beroende av vilka medel som kan ställas till förfogande av arbetsmarknadsstyrelsen, och det är därför knappast möjligt att upprätta en samlad plan. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vad utskottet har hemställt och därmed avslag på reservationerna och de motionsyrkanden som Inga Lantz har yrkat bifall till.
Herr talman! Jag noterar att samtliga ledamöter från socialutskottet pekar på en nästan total enighet mellan olika partier när det gäller barnomsorgen. Jag noterar också att Ivar Nordberg inte protesterade mot detta och därmed tydligen är överens med moderaterna om deras inriktning av barnomsorgen. Lars-Ove Hagberg kommer senare i debatten att ta upp frågan om färdtjänsten, och jag avstår därför från att kommentera vad Kersti Swartz sade härom. Jag är förvånad över att man inom folkpartiet inte är mer bekymrad över frågan om barnvårdarverksamheten — man tycker tydligen inte att den är något problem. Man hänvisar till att föräldraförsäkringen har byggts ut, och det är riktigt. Men i propositionen sägs också att detta inte får tas till intäkt för att barnvårdarverksamheten inte byggs ut. Dessutom skall de dagar som man nu får räcka till så mycket annat. Den dåligt utbyggda barnvårdarverksamheten är faktiskt ett problem, i första hand för barnen och föräldrarna men också för kommunerna. Verksamheten är underdimensionerad, den räcker inte till. Många föräldrar ställer sig inte ens i kö när deras barn blir sjuka, därför att de vet att de inte har en chans att få hjälp. Och framför allt är detta ett oacceptabelt förhållande för barn över sju år. De har i praktiken ingen som helst möjlighet att få hjälp av barnvårdare. Det är svårt att rekrytera barnvårdare ute i kommunerna, och det behövs ett specialdestinerat bidrag för denna verksamhet, helt enkelt ett statsbidrag. Bygger man ut barnomsorgen måste man naturligtvis bygga ut även denna verksamhet. Det ena är en förutsättning för det andra. För att det skall fungera när barn är sjuka — och barn är faktiskt sjuka ibland — skall denna verksamhet finnas, och den skall bakas ihop med den totala synen på barnen och barnens behov och ses som ett sammanhang när det gäller barnomsorgen. Jag ärlitet förvånad över den bekymmerslöshet som Kersti Swartz visar när det gäller barnvårdarnas verksamhet och möjligheterna för föräldrar att få hjälp när de har sjuka barn.
Herr talman! I mitt inlägg noterade jag de förbättringar som har skett när det gäller hemspråksträningen för invandrarbarnen i förskolan. Det är mycket bra att man har höjt statsbidraget med 12 milj.kr. och att det utgår också för femåringar. Jag motiverade också varför det är så viktigt att man ger hemspråksträning till de små barnen, så jag skall inte upprepa det. Nu säger Kersti Swartz att detta är en så viktig och svår fråga att den behöver utredas. Jag håller verkligen med om att det är en viktig fråga, och jag tror också att den behöver utredas för att man skall kunna komma fram till en långsiktigt bra lösning. Jag vill hävda att denna fråga inte är så svår när det gäller den föreslagna förändringen av statsbidragsbestämmelserna att man inte skulle kunna genomföra en sådan förändring i avvaktan på att komma fram till de slutgiltiga lösningarna. Jag tycker det är en rätt enkel förändring som föreslås, och den kunde ha inneburit snabba förbättringar för de många invandrarbarnen.

Herr talman! Inga Lantz tycker att jag ser för nonchalant på barnvårdarverksamheten. Jag tror att jag i mitt anförande sade att dagbarnvårdare kommer inte att bli överflödiga i framtiden och att det är viktigt att kommunerna bygger ut den verksamheten, och det står jag för. Men man kan inte bortse från att förbättringarna när det gäller föräldraförsäkringen kommer att bidra till en större trygghet för föräldrarna och även underlätta för kommunerna i de svåra situationer som kan uppstå när det gäller sjuka barn. Jag vet att frågan om hemspråksträning för invandrarbarnen är en hjärtefråga för Karin Andersson, och jag respekterar det. Jag tror att den frågan är en hjärtefråga för väldigt många människor, men jag tycker ändå inte att det skulle behöva göra så mycket i fråga om tidsutdräkt att man väntar på resultatet av den översyn som pågår innan man diskuterar ändringar i systemet i det här avseendet. Jag vill också skjuta in att det kanske är möjligt att man i översynen också kan få med en undersökning av huruvida det görs någonting väsentligt för att lära invandrarbarnens föräldrar att förstå vikten av att man talar med sitt barn. Det är f. ö. någonting som vi svenskar också behöver lära oss. Det poängteras mer och mer hur viktigt det är att man börjar att tala med sitt barn så snart det är fött, så att barnet lär sig att känna igen föräldrarnas röster och så att det så småningom växer in i språket. Den frågan har också en stor betydelse när det gäller hemspråket. Ivar Nordberg betonade att det föreligger två skillnader mellan utskottets skrivning och det som anförts i den socialdemakratiska reservationen. Som tidigare har sagts också av Karin Andersson kommer vi när det gäller den ena skillnaden, den som avser de ekonomiska aspekterna, att senare få ta ställning till den frågan. Den andra skillnaden som Ivar Nordberg påtalade gällde förhandlingarna med Kommunförbundet och frågan om huruvida det har talats om sådana i budgetförslaget — Ivar Nordberg sade att detta inte hade berörts i utskottsbetänkandet, men där har frågan behandlats. Till detta vill jag säga att det väl ändå är någonting självklart att om vi en gång har fattat ett beslut om en utbyggnad under en tioårsperiod, så måste det, när en femårsperiod är slut, finnas ett nytt program att arbeta efter. Vi torde kunna förutsätta att regeringen tar ansvaret för att överläggningar kommer till stånd, så att vi när nästa femårsperiod börjar är klara att gå in i utbyggnadsprogrammet för den perioden. Jag tycker att budgetpropositionen andas ett mycket stort ansvar och en mycket stor ambition när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen.
Herr talman! I och för sig är vi väl när det gäller det jag talat om här, dvs. hemspråksträningen för invandrarbarnen, rätt överens i själva sakfrågan. Kersti Swartz inlägg gav ju också uttryck för det. Kersti Swartz tog även upp frågan om att det är viktigt att invandrarföräldrarna talar med sina barn och att invandrarbarnen på den vägen skulle kunna uppnå en större språkförståelse i sitt eget modersmål. Men det är ju så att riksdagen inte kan besluta om att invandrarföräldrarna skall tala med sina barn, även om man i och för sig genom föräldrautbildning och annat kan ta upp den frågan med dem såväl som med svenska föräldrar. Riksdagen kan däremot besluta om hur man fördelar anslagen så att de kommer också de små barnen till godo, och det är därför jag har drivit frågan här. Jag tolkar emellertid Kersti Swartz inlägg som ett stöd för uppfattningen att vi så snabbt som möjligt bör försöka lösa denna fråga, och jag hoppas att socialministern kommer att verifiera detta i sitt inlägg.
Herr talman! Kersti Swartz sade i sitt första inlägg att alla partier ser positivt på frågan om utbyggnad av barnomsorgen. Då är det bara att beklaga att de praktiska förutsättningarna för att förverkliga denna positiva syn på barnomsorgen inte finns. Det fattas nämligen många bitar för att kunna förverkliga en utbyggnad, bl.a. när det gäller frågor som sammanhänger med ekonomi, personal, lagstiftning och markreservationer för att över huvud taget få plats med en utbyggd barnomsorg. Det behövs alltså resurser. Om man nu har inställningen att barnvårdarverksamheten är viktig, vilket Kersti Swartz säger, vore det ju naturligt att bifalla den motion som vi väcker. Skall man kunna bygga ut barnvårdarverksamheten på samma sätt som övrig verksamhet inom barnomsorgen, så behövs det resurser. Jag har inte kommenterat frågan om hemspråksträningen, men det blir tillfälle för Kersti Swartz att senare debattera den med Eva Hjelmström, liksom frågan om färdtjänsten med Lars-Ove Hagberg.
Herr talman! Jag vill bara säga till Inga Lantz att vi kan alla ha önskningar som är hur långt gående som helst, och jag tror säkert att vi har sådana önskningar litet var, men vi kommer aldrig ifrån att vi måste ta hänsyn till de resurser vi har till vårt förfogande. Det gäller alltså pengar, vilket också har poängterats av andra i debatten. Tyvärr är det så att enbart lagstiftning inte ger några pengar.

Herr talman! Regeringen föreslår att statsbidragen till barnomsorgen ökas från 2,6 till 3,6 miljarder kronor för nästa budgetår. Det är den största ökningen någonsin på detta område, och den tillstyrks av ett enhälligt utskott. Det visar att familjepolitiken och barnomsorgen är ett område som alla partier lägger stor vikt vid. Regeringen beslöt nyligen om de höjningar av statsbidrag till barnomsorgen som görs årligen med hänsyn till löneutvecklingen. Beslutet innebär aatt statsbidragen till daghem höjs med 1 050 kr. till 16 550 kr. per plats och år. Statsbidragen till fritidshem höjs från 7750 kr. till 8 275 kr. och grundbidraget till familjedaghem från 1 650 kr. till 2 950 kr. per plats och år. Till familjedaghem utgår därutöver statsbidrag med 35 96 av bruttokostnaderna. Bidraget till hemspråksträning höjs från 2 100 till 2 250 per barn som deltar i hemspråksträning. Av betydelse för barnomsorgsutbyggnaden är också det förslag om ett nytt skatteutjämningssystem till kommunerna som regeringen nyligen har förelagt riksdagen i en proposition. I det nya systemet ingår nämligen en s.k. åldersfaktor, som betyder att kommuner med många barn och en väl utbyggd barnomsorg får ett ökat skatteutjämningsbidrag. Detta kommer ju senare att behandlas av riksdagen. Man kan alltså konstatera att staten har tagit sitt ansvar för daghemsutbyggnaden och sin del av den överenskommelse som träffades om utbyggnaden 1975 och som riksdagen godkände 1976. Fortfarande ligger viktiga och svåra uppgifter på kommunerna. Förutom ett växande anslag i kommunernas budget krävs ett betydande arbete med att göra behovsberäkningar, upprätta stadsplaner, se till att byggnadsverksamheten fungerar, anställa personal, administrera kösystem osv. Dessa svårigheter får inte leda till att överenskommelsen om 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser på fritidshem äventyras. Hittills har utbyggnadstakten varit tillräcklig för att målet skall nås, men kommunernas planer för de kommande två åren visar att det fattas ca 10 000 platser på daghem och 11 000 på fritidshem för att planen skall kunna fullföljas. För att komma fram till vad som kan göras för att se till att planen hålles, har regeringen haft överläggningar med Svenska kommunförbundet. Dessa har bl.a. givit till resultat att Kommunförbundet har skrivit till ett 60-tal kommuner med påstötning om behovet av att öka utbyggnadstakten under den närmaste tiden. Kommunförbundet har vidare sammanställt ett material som alla länsavdelningar inom förbundet har fått och som visar utbyggnadstakten i de olika kommunerna. Det är meningen att detta skall ge underlag för en ingående diskussion om barnomsorgens utbyggnad vid länsavdelningarnas årsmöten som hålls under mars och april. Det är glädjande att Kommunförbundet engagerar sig så hårt för att överenskommelsen skall fullföljas. Jag vågar därför hoppas, även om dessa siffror ger anledning till oro, hoppas att våra gemensamma överläggningar skall kunna leda till ett positivt resultat. Jag noterar också att utskottet, som på den här punkten är enhälligt, inte finner att det behövs något initiativ av riksdagen för att påverka kommunernas planering för den löpande femårsperioden, utan nöjer sig med den redovisning av regeringens åtgärder som har lämnats. Vi kommer senare att ta upp överläggningar om utbyggnaden också för perioden efter 1981. Utskottet har i sitt betänkande framhållit vikten av att dessa överläggningar går snabbt så att riksdagen så snart som möjligt kan ta ställning till ett nytt utbyggnadsprogram. Jag delar uppfattningen att det bör gå till på det viset. För nästa period bör målet naturligtvis vara att vi skall kunna ge alla föräldrar som så önskar en plats för deras barn inom den kommunala barnomsorgen. Låt mig innan jag lämnar denna fråga bara ge ett par siffror rörande utbyggnadstakten under den senaste tiden. Statistiska centralbyrån kom nyligen med statistik för utbyggnaden under perioden februari 1977 till februari 1978. Under den tiden ökade antalet daghemsbarn med 24 96 och antalet inskrivna barn på fritidshem med 22 96. Under hela fyraårsperioden 1975-1979 kan man räkna med att antalet platser på daghem och fritidshem kommer att fördubblas. Det är naturligtvis viktigt att kommunerna kan göra så noggranna beräkningar som möjligt av utbyggnadsbehovet. I samband med överenskommelsen om femårsutbyggnaden tillsattes därför en särskild grupp, planeringsgruppen för barnomsorg, som i sommar kommer att lägga fram ett förslag till förbättrat underlag för beräkningen av behovet av barnomsorg. Det betänkandet kommer att remissbehandlas, och det får naturligtvis betydelse för överläggningarna om nästa etapp av utbyggnaden. Debatten om barnomsorgen har i stor utsträckning handlat om behovet av platser och takten i utbyggnaden. Det är naturligt, då vi har haft en så stor brist. Men på senare tid har vi också fått alltmer av diskussion om barnomsorgens innehåll, man har kritiserat daghemmen. Det här gjort att många av oss som arbetar för fler daghem och som har haft våra egna barn på daghem har känt en viss olust inför denna debatt. Vi har uppfattat det som attacker på oss själva och på vår omtanke om barnen. Jag tror att det är fel reaktion. Ju fler barn som får plats på daghem, desto viktigare är det att diskutera hur daghemmen skall kunna bli så bra som möjligt. Det betyder inte att de i dag skulle vara dåliga, men de kan bli bättre. Det pågår i dag runt om i Sverige en omfattande verksamhet där man prövar olika idéer för att utveckla den kommunala barnomsorgen. Staten försöker genom olika åtgärder att skapa en god kvalitet på barnomsorgen. Ett sätt är att ställa upp villkor för statsbidragsgivningen, men här finns naturligtvis en konflikt mellan kravet på minskad statlig detaljreglering och kravet på att staten skall garantera en god kvalitet. En fråga som är omdiskuterad är det xrav på viss lokalyta som i dag finns. Det finns ju andra synpunkter på kvalitet som nog är viktigare än lokalytan, t.ex. personaltäthet, personalutbildning och gruppstorlekar. I propositionen mot krångel och onödig byråkrati har regeringen föreslagit en viss förenkling av statsbidragsgivningen. Där läggs också fram ett förslag som innebär minskad detaljreglering samtidigt som verksamheten på daghemmen kan förbättras. Jag tänker då på uppmjukningen av bestämmelserna om barnens medverkan i daghemmets kök. Inom några veckor kommer socialdepartementet att lägga fram en departementspromemoria, vilken har nämnts flera gånger i diskussionen i dag. Den innehåller vissa förslag till förenklingar när det gäller statsbidragsgivningen till den kommunala barnomsorgen. I promemorian kommer också att tas upp frågor som gäller gruppstorlekar, gruppsammansättningar, personaltäthet och behörighet för arbete inom barnomsorgen. Efter det att promemorian har remissbehandlats bör det vara möjligt att genomföra en önskvärd förskjutning av bestämmelserna, så att det blir färre detaljkrav beträffande lokaler och en starkare tonvikt på andra kvalitetskrav som har med personalen att göra. Det bör enligt min uppfattning vara rimligt att avvakta denna redovisning innan man tar ställning till yrkanden om kvalitetsfrågor av den typ som t.ex. finns i reservation nr 3. Detsamma gäller de yrkanden som har framförts i den socialdemokratiska motion som Ivar Nordberg refererade till och som senare kommer att behandlas av riksdagen. Om man just är i färd med att se över statsbidragsbestämmelserna, kan det vara lämpligt att vänta med att ta ställning till sådana yrkanden, som ändå inte gäller det närmast kommande budgetåret, utan som gäller det budgetår som börjar den 1 juli 1980. Det finns också kvalitetsfrågor som är svåra att bestämma i siffror eller reglera centralt. Där behövs det lokala inflytandet och det lokala engagemanget. Det gäller t.ex. om man vill skapa fler kontakter mellan barromsorgen och samhället runt omkring, och det gäller önskemålet om en större föräldramedverkan i barnomsorgen. I normala fall är kontakterna mellan personal och föräldrar jäktiga när föräldrarna lämnar eller hämtar sina barn. Det blir bättre om föräldrarna då och då deltar i arbetet. Föräldrarna lär känna varandra, blir mer engagerade i barnens miljö och kan hjälpa varandra även vid sidan av de normala daghemstiderna. Genom sina olika yrkeserfarenheter kan de göra barnstugans liv rikare. Det är svårt att lagstifta om ett sådant samarbete. Kommunerna och de enskilda daghemmen måste ha stor frihet att hitta de lämpligaste formerna för detta. Familjestödsutredningen berättar om ett försök som kan vara värt att pröva. Där får varje förälder arbeta på daghemmet ungefär två dagar i månaden. De får betalt av kommunen enligt gällande avtal för barnskötare, och de är också med och beslutar om ekonomi, planering och arbetets uppläggning. Jag hoppas precis som familjestödsutredningen att flera försök med föräldramedverkan startas runt om i landet. En annan intressant utveckling på våra barnstugor är förändringen av barngruppernas sammansättning, från en ganska strikt uppdelning i olika åldrar till mer eller mindre blandade grupper. På ungefär hälften av daghemmen är barnen uppdelade i fyra olika åldersgrupper. På de flesta andra finns två grupper, småbarnsgrupp och s.k. syskongrupp, den senare med ungefär 2 1/26 år gamla barn. Nu har man på en del håll gått ett steg längre — man prövar att ha barn från 7 månader till 12 år i samma grupp. Det här kan ge ganska förbluffande resultat. Jag besökte för en tid sedan en barnstuga i en Stockholmsförort, där man hade gått över till den här modellen. Tidigare hade man haft rätt stora problem med aggressivitet, barn som stack i väg från daghemmet och stressad personal. Genom blandningen av åldrarna fick man en lugnare miljö, de äldre barnen tog ansvar för de yngre och det mesta av aggressiviteten försvann. Både barn och vuxna var glada åt förändringen. Orsakerna kan vara många: Det är bra för barnets utveckling att ha andra barn i olika åldrar omkring sig. Många är utan syskon hemma. Barnen får möjlighet att hitta kamrater på samma utvecklingsnivå som de själva, oavsett deras biologiska ålder. Det blir också mindre problem vid skolstarten, om barnen slipper att samtidigt byta från daghem till fritidshem. Kontakten mellan föräldrar och personal blir bättre av att barnen inte byter åldersgrupp så ofta. Jobbet för personalen blir mer omväxlande med barn i olika åldrar, och de får glädjen att följa varje barns utveckling längre. Att ha 15 barn eller fler i exakt samma ålder, med samma dygnsrytm, kan bli ganska ansträngande. Genom blandade grupper fördelas belastningen över dagen. I Danmark har man arbetat med sådana här blandade grupper sedan början av 1970-talet. Erfarenheterna har varit goda. Hos oss har försök varit i gång sedan 1976. Det här kan man ta upp på flera håll. Kostnaderna är inte större än för traditionella daghem och fritidshem. Det är givet att en sådan omläggning inte löser alla problem, vilket inte heller en ökad föräldramedverkan gör, men det är en möjlighet att bidra till att utveckla daghemmen till en bättre, lugnare och mer stimulerande miljö för barn, föräldrar och personal. Avslutningsvis vill jag säga några ord om den grupp inom barnomsorgen som behöver särskilt mycket stöd och som flera talare har varit inne på, nämligen invandrarbarnen. De hamnar lätt i konflikt mellan olika kulturer och normer, mellan hemmets traditioner och daghemmets sätt att leva. Invandrarbarnen blir tyvärr ofta utsatta för mobbning och blir isolerade i en svensk kamratkrets. Men värst är nog deras språksituation. Förr trodde man att det viktigaste var att de snabbt lärde sig svenska. Deras eget hemspråk glömdes bort. Följden blev tyvärr lätt att barnen blev halvspråkiga i stället för tvåspråkiga. I budgetpropositionen föreslår regeringen att anslaget till hemspråksträning fördubblas så att både femoch sexåringarna skall kunna ges hemspråksträning. Men det löser naturligtvis inte problemen. Vi måste gå vidare så att vi kan nå alla invandrarbarn på ett tidigt stadium. Vi måste också se till att det finns tillräckligt med utbildad personal för detta ändamål. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som skall se över invandrarbarnens språksituation. Det sker naturligtvis mot bakgrund av den behandling av frågan som ägde rum i socialutskottet under det förra riksmötet. Jag noterar att utskottet har givit motionen 2143 av Karin Andersson m.fl. en positiv behandling. Motionärerna vill att man vid fortbildning av personal inom förskolan skall lägga särskild vikt vid invandrarbarnens behov. Jag kan självfallet instämma i motionärernas och utskottets uppfattning på denna punkt. När det gäller den fråga där det har avgivits en reservation, visar den diskussion som redan har förts här att skillnaden i uppfattning i själva verket är ganska liten. Jag hoppas att utredningen på området skall arbeta så snabbt, att det skall vara möjligt att utan onödig tidsutdräkt ta hänsyn till dess arbete när vi går vidare med att förbättra hemspråksträningen för invandrarbarn. Socialutskottet tillstyrker alltså den del av budgetpropositionens förslag som nu behandlas och som uppgår till totalt 4,8 miljarder kronor. Det finns ett antal reservationer, men i stort sett kan vi se att här finns en bred politisk enighet omkring regeringens förslag i dessa frågor. Den första socialdemokratiska reservationen skiljer sig inte i sak från majoritetens uppfattning. Man vill göra vissa betoningar, men i sak är man överens med majoriteten. I reservationen 2 vill socialdemokraterna öka statsbidraget till barnomsorgen med 50 milj.kr. för det närmaste budgetåret. Med tanke på att budgeten innebär en ökning med över en miljard i förhållande till förra året är den här reservationen inte särskilt revolutionerande. Som utskottets vice ordförande Kersti Swartz har påpekat kan kommunerna, om de så vill, minska antalet barn i en grupp där det finns barn med särskilda handikapp, och på det sättet få en kvalitetshöjning eller resursökning. I ett antal motioner, som Inga Lantz har talat för här, ställs yrkanden om ökade statliga insatser, särskilda statsbidrag för olika åtgärder, t.ex. för kollektiv familjesemester. Även om jag tror att detta är en bra verksamhet, vill jag peka på det allmänna önskemål som finns hos kommunerna att hellre än särskilt inriktade statsbidrag få ett ökat allmänt ekonomiskt stöd. Det förslag som regeringen har lagt fram till ökad skatteutjämning kommer att tillföra kommunerna 2,8 miljarder kronor. Jag tror att de flesta kommunalpolitiker delar uppfattningen, att man skall vara återhållsam med att införa nya specialriktade statsbidrag och i stället bygga vidare på den här linjen, som naturligtvis innebär ett ökat förtroende för den kommunala självstyrelsen. Jag vill dock påpeka för Inga Lantz att barnvårdarverksamheten har statsbidrag redan i dag. Den har samma statsbidrag som social hemhjälp i övrigt, dvs. 35 96 av bruttokostnaderna. Frågan är nu om man skall ha ett högre bidrag till social hemhjälp till barnfamiljer än man har till äldre. Jag tror att det vore olyckligt att genomföra en sådan förändring. Även om vi är överens om att en förbättring av förmånerna inom föräldraförsäkringen inte får leda till att man minskar ansträngningarna att få fram fler barnvårdare eller barnsamariter, är det ändå så, att när det gäller sjuka barn finns det vid sidan av det här stödet också stödet till föräldrarna. Motsvarande stöd finns inte när det gäller en äldre människa som är sjuk. Att då genomföra särskilt gynnsamma statsbidragsbestämmelser just för hemhjälp åt barnfamiljerna och inte till de äldre, som vpk har föreslagit, tror jag inte vore någon lycklig förändring. Herr talman! Det kan möjligen vara anledning att understryka en gång till att det är ett värde för svensk politik att det råder så stor enighet om barnomsorgen och de andra frågor som behandlas i det här betänkandet, eftersom de ställer stora krav på gemensamma insatser. Här finns självfallet nyanser, men de här frågorna ställer som sagt stora krav på gemensamma insatser.

I det arbetet är denna politiska enighet av mycket stort värde.

Herr talman! Det är riktigt att allt fler börjar komma till insikt om att det är viktigt att sätta in hemspråksträningen för invandrarbarnen så tidigt som möjligt, och därför har också enigheten efter hand blivit större. Riksdagsbeslutet i fjol var det första steget i den riktningen, och jag kan inte låta bli att erinra om att det togs med anledning av en motion från centern; det var Ulla Tillander och jag själv som stod bakom den motionen. Tyvärr har enigheten ännu icke lett till resultat, och det är därför jag envisas. Nu säger socialministern att motionen har behandlats positivt och att skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen 5 är liten. Skillnaden är exakt fyra år, och det är fyra för invandrarbarnens utveckling oerhört viktiga år.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att staten har tagit sitt ansvar och hänvisar till de höjningar av statsbidraget som har skett. Ändå anser Kommunförbundet att det inte räcker till. Där menar man att staten alls inte har tagit sitt ansvar, eftersom bidragsdelen har sjunkit från 63 96 till 47 96. Det är en av anledningarna till att man upplever utbyggnaden av barnomsorgen i kommunerna som så bekymmersam. Sedan kan vi fråga oss: Varför bygger man då inte ut barnomsorgen så att man klarar de 150 000 platserna — och än mindre så att man klarar den miljon platser som enligt vad SCB och kommunerna gemensamt har räknat ut behövs fram till 1982? Och vill man genomföra vpk:s krav att alla barn skall ha plats, så finns det ju inte någon som helst möjlighet utan några konkreta åtgärder. De konkreta åtgärder som behövs har jag talat om tidigare. Det finns ingenting konkret i det som Gabriel Romanus har tagit fram. Ändå har han mage att ändra definitionen när det gäller behovstäckning. Han säger att alla föräldrar som önskar plats för sina barn skall få det. När då? Och skall man vidga den definitionen, som jag i och för sig är glad över, behövs det verkligen konkreta åtgärder. Det enda man säger från regeringens sida är att vi skall diskutera den här frågan. Det svaret har vi fått många år — det skall diskuteras och anordnas överläggningar. Kommunförbundet har skickat ut ett cirkulär till kommunerna, där det sägs att detta skall vi diskutera på våra årsmöten. Men det klarar ju inte en utbyggnad av vare sig de 150 000 platserna eller den miljon platser som SCB räknat fram — och än mindre plats inom barnomsorgen åt alla barn. Det sägs att planeringsgruppen skall ta fram nya beräkningsgrunder. Som det går till nu har man långa staplar av beräkningar där man börjar med förvärvsfrekvens och slutar med någonting som kallas behovsnivå. Den sista stapeln gäller servicenivå. Behovsnivå och servicenivå ute i kommunerna är inte alls samma sak. I Huddinge kommuns barnomsorgsplan heter det att utbyggnad skall ske med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningar som finns. Det är på väldigt lösa grunder som man antar förskoleplanerna. Vi vet också att förseningar är snarare regel än undantag. Jag efterlyser alltså konkreta åtgärder från regeringens sida när det gäller att klara dels den kortsiktiga planeringen, dels den långsiktiga planeringen.
Herr talman! När jag säger att staten har tagit ansvar för sin del av den här överenskommelsen, så gör jag det mot bakgrund av att staten har uppfyllt de löften som gavs om ökade statsbidrag. Jag gör det också mot bakgrund av att det i avtalet finns en möjlighet för Kommunförbundet att ta upp nya överläggningar om ökade statsbidrag därutöver — en möjlighet som Kommunförbundet hittills inte har velat utnyttja. Dessutom gör jag det mot bakgrund av den överenskommelse som träffades i somras mellan staten och Kommunförbundet, där det framgick att Kommunförbundet bedömde det som möjligt att fullfölja den beslutade utbyggnaden av barnomsorgen inom ramen för den ökning av den kommunala konsumtionen som man var överens om och som bygger på långtidsutredningens arbete. Det är klart att vi måste hålla oss till vad kommunernas företrädare säger när vi skall försöka leva upp till en överenskommelse som har träffats mellan staten och Kommunförbundet. Jag säger det också mot bakgrunden av att socialutskottet enhälligt tillstyrker regeringens förslag till anslag till barnomsorgen för nästa år — med undantag för det särskilda anslag om 50 milj.kr. som tas upp i en .socialdemokratisk reservation men som ju inte är avgörande i detta sammanhang. Då tycker jag att det finns underlag för att säga att staten har levt upp till sin del av överenskommelsen. Därmed vill jag inte vifta bort de ekonomiska problem som kommunerna kan ha. Jag vill inte heller bestrida att det kan ha ett värde för kommunerna — det är självfallet — om de får ökade statsbidrag budgetåret efter det som vi nu diskuterar. Vad jag sade på den punkten, Ivar Nordberg, var att det bör vara rimligt att i fråga om det framtida statsbidragssystemet avvakta redovisningen av den översyn av statsbidragsfrågorna som nu pågår inom socialdepartementet, som vi kommer att offentliggöra inom kort, som då kommer att remissbehandlas och som kan ge underlag för de fortsatta diskussionerna.

Utskottet är i detta avseende enhälligt. Jag vill inte bagatellisera betydelsen av de ekonomiska frågorna, men eftersom vi är överens om anslagen för det kommande budgetåret anser jag det naturligt att vi använder någon tid till att först tänka över hur vi skall ha statsbidragssystemet i framtiden, och att vi gör det på grundval av det utredningsmaterial som mycket snart kommer fram. Detta hindrar inte att konkreta åtgärder redan vidtagits — Inga Lantz efterlyste just konkreta åtgärder. För det första höjs statsbidragen varje år. Det är en konkret åtgärd. Bidragen är högre än Inga Lantz trodde när vi diskuterade saken senast. För det andra finns i det skatteutjämningsförslag som regeringen har lagt fram ett inslag av särskilt stöd till kommuner med många barn och många barnomsorgsplatser. För det tredje har regeringen föreslagit åtgärder för att underlätta för kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Enligt regeringens förslag i budgeten skall man kunna få bostadslån även till lägenhetsdaghem. Vidare skall krånglet när det gäller livsmedelslagens tillämpning minskas för lägenhetsdaghem med en eller två avdelningar. Vi har också föreslagit att den s.k. tvåtredjedelsregeln, som av många mindre kommuner anses bekymmersam, skall mjukas upp. Ytterligare förslag till förenklingar av statsbidragssystemet kommer i den promemoria vi offentliggör inom kort. Det är inte bara fråga om allmänt tal eller överläggningar, utan det är fråga om konkreta åtgärder — just det som Inga Lantz efterlyser. Sedan vill jag tillägga att diskussionerna med Kommunförbundet är värdefulla. Man har prövat metoden med en överenskommelse med Kommunförbundet för kommunernas räkning, och jag tycker att man bör ge den en chans under de här fem åren innan man bestämmer sig för att målen inte kommer att uppfyllas. Det vet vi inte ännu. Vad vi vet är att planen för de första tre åren har hållits när det gäller daghemsutbyggnaden, och det är inte heller betydelselöst.

Herr talman! De konkreta åtgärder som Gabriel Romanus hänvisar till är kanske konkreta men relativt betydelselösa, om vi skall komma någonstans med den kvantitativa utbyggnaden. Det förhållandet att statsbidraget höjts hjälper inte kommunerna särskilt mycket. Detta är inte heller något nytt för Gabriel Romanus, för det har hans egen planeringsgrupp inom socialdepartementet talat om för honom. Det svar som kommunerna har gett till planeringsgruppen inom socialdepartementet är ju att fyra av fem kommuner säger sig inte klara av utbyggnaden på grund av de ekonomiska förhållandena. Det bevisar väl att statsbidraget behöver höjas mycket mer och att man behöver ta ett helt annat grepp på de här problemen. Vad som behövs i det här läget och som i och för sig har behövts under många år är en helt ny syn på barns behov och att man prioriterar barnens behov. Det kostar 1,6 miljarder kronor att bygga och inreda 50 000 daghemsplatser. De pengarna kunde vi ta av de 19 miljarder som försvaret kostar varje år. Men den omfördelningen är inte regeringen beredd att göra. Inte heller den tidigare socialdemokratiska regeringen har varit beredd att göra t.ex. den prioriteringen — det finns även andra områden från vilka man kan ta pengar för att finansiera barnomsorgen, om man bara vill. Vad som behövs för att kommunerna skall klara barnomsorgen är förstås ekonomisk täckning för denna. Allra viktigast är detta naturligtvis för de kommuner som har de största utbyggnadsbehoven, de fattiga kommunerna och de barnrika kommunerna. Sedan behövs det en lagstiftning. Det går inte att lita på den goda viljan ute i kommunerna längre, eftersom det saknas resurser för att förverkliga en god vilja. Det behövs också en helt annan kapacitet när det gäller utbildningen av personal. Man har saboterat barnomsorgsutbyggnaden på olika sätt — dels genom att man inte har utbildat tillräckligt med personal, dels genom att man inte har gett kommunerna ekonomiska möjligheter att klara en utbyggnad. Vidare är det nödvändigt när det gäller stadsplanering att man reserverar mark och ytor för barnomsorgsutbyggnad. Detta är vad som behövs för att klara den kvantitativa utbyggnaden av barnomsorgen. Men det krävs också åtgärder när det gäller den kvalitativa sidan. Det behövs resurser för att klara en personaltäthet och en gruppstorlek som är förenliga med de krav på kvalitet som man måste ställa på barnomsorgen.
Herr talman! Låt mig börja med att säga ett par ord till Karin Andersson, som jag glömde i mitt förra inlägg. När jag säger att skillnaden mellan regeringens och utskottsmajoritetens förslag å ena sidan och reservationen å andra sidan när det gäller hemspråksträningen inte är stor, menar jag naturligtvis att statsbidraget i de båda fallen ärlika stort. Sedan är det inte heller någon stor skillnad när det gäller målet. Vi menar, att så fort man kan få fram hemspråkstränare för de här barnen skall man bygga ut verksamheten. En fördubbling i budgeten i år är en markering av den saken. Socialutskottet uttalade — och jag var med om det att man bör vidta alla de åtgärder som behövs för att daghemsplanen skall kunna hållas. Jag vill påminna om att såvitt vi nu känner till kommer planen för daghemsutbyggnaden t.o.m. 1979 att hållas. Det är ett grundläggande faktum som kan vara värt att påminna om en gång till. Vilka ytterligare åtgärder kan då behövas? Det naturliga för regeringen har varit att ta kontakt med Kommunförbundet för att diskutera den saken. Hittills har då Kommunförbundet inte begagnat sig av den bestämmelse som finns i avtalet om att ta upp förhandlingar om nya statsbidrag. Jag påstår inte med detta att Kommunförbundet skulle vara mot ökade statsbidrag. Tvärtom — man skulle säkert ta emot dem med glädje. Men man har alltså inte begärt det. Man har i stället så sent som i somras träffat ett avtal där man tillsammans med regeringen gjort bedömningen att den beslutade utbyggnaden skall kunna klaras inom den ram för kommunal konsumtionsökning som vi var överens om. Jag vill ytterligare betona att socialdemokraterna och övriga partier i utskottet är överens när det gäller statsbidragsfrågorna för det kommande budgetåret. Vad Ivar Nordberg nu talar för är att vi skulle ge ett besked om vad som skall hända nästa budgetår. Det är klart att man kan göra det. Men jag tror inte man kan hävda att det skulle vara någon allvarlig nackdel att vänta med att göra sådana uttalanden tills vi har haft tillfälle att överväga statsbidragssystemets utformning på grundval av det material som snart skall läggas fram. Mot bakgrund av Kommunförbundets hittillsvarande hållning kan man inte hävda att det skulle vara någon allvarlig nackdel om vi väntar ytterligare ett antal månader med att göra uttalanden om vad som skall hända nästa budgetår. — Det är den frågan som skiljer oss åt, och det är sannerligen inte särskilt mycket. Jag vill betona att den möjlighet att minska gruppstorlekarna som finns när man har t.ex. ett handikappat barn i gruppen inte bara har ekonomisk betydelse. Det kan också finnas praktiska skäl som talar för det. Det är klart att det alltid är bra att ha 50 miljoner att dela ut, men om man skall göra en avvägning med hänsyn till hur angelägna olika åtgärder är tror jag för min del att det är bättre med allmänt verkande åtgärder än med en pott som man skall dela ut speciellt till dem som kommer och anmäler sig, bl.a. med hänsyn till det administrativa krångel man därigenom åstadkommer. Därför tycker jag att även den frågan om kvalitetshöjning lämpligen kan behandlas i samband med det material som vi nu håller på att arbeta fram. Herr talman! Jag vill än en gång understryka att utskottet i sitt betänkande enhälligt har uttalat att utskottet, med hänsyn till den redovisning man lämnat av vad regeringen gjort, inte kan finna att något riksdagens initiativ är erforderligt för att påverka kommunernas planering för barnomsorgen under den nu löpande femårsperioden.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort beträffande motion 1978/ 79:1262, men jag kan inte bli så kortfattad som socialutskottet funnit för gott att vara när det gäller motionsförslaget om behörighet för personalen i förskolan. Det här är en urgammal fråga, om man kan tala om urgammal i detta sammanhang. Det visar på en oförmåga — eller kanske skall jag snarare säga ovilja — att lösa den, som tyder på bristande förståelse för det starka samband som finns och måste finnas mellan förskolan och grundskolan. Det saknas helt enkelt en utbildningspolitisk helhetssyn på barnet. Det här gör också att grundskolans krav på likvärdig utbildningsstandard omintetgörs redan i förskolan genom att den pedagogiska starten där äventyras. Varför är det på det viset? Kan det möjligen vara så att samhället är mindre intresserat av pedagogisk ledning i förskolan än i grundskolan? I så fall är det verkligen allvarligt. Socialutskottet är, som jag sade, mycket kortfattat på den här punkten och tar över huvud taget inte ställning i frågan. Man gör det lätt för sig genom att på s. 14 i betänkandet i en enda mening hänvisa till en grupp i socialdepartementet. Man säger: ”Även frågan om särskilda behörighetsbestämmelser för personalen i förskolan kommer att belysas.” Den grupp som man hänvisar till har, enligt gruppens ledare, vid årsskiftet inte nått några resultat i behörighetsfrågan. Då skall man komma ihåg att gruppen har arbetat från hösten 1976, dvs. räknat från årsskiftet, i bortåt 2,5 år. Plötsligt, fyra månader senare, står det i utskottsbetänkandet att gruppen skall lämna sin promemoria inom kort. Eftersom både socialministern och gruppens ledare befinner sig i kammaren vill jag ställa ett par frågor. Visserligen omnämnde socialministern denna grupp i sitt inlägg, men han talade bara översiktligt om vad den skulle göra. Min första fråga är: Hur vill man precisera uttrycket ”inom kort”? Betyder det inom ett par veckor eller ett par månader? För det andra vill jag fråga hur gruppen har varit sammansatt. Finns det fortfarande vattentäta skott mellan de olika departementen? Har man fortfarande sitt eget revirtänkande i sådana här frågor eller börjar man även på central nivå att komma ifrån det? Vi har ju kommunalt kommit en bra bit på väg när det gäller att arbeta över de gamla revirgränserna. Min tredje och viktigaste fråga hade jag väntat mig att socialministern skulle säga litet mer om, nämligen vad denna grupp kommer att säga i behörighetsfrågan. Har socialministern själv en uppfattning på den punkten? Herr talman! Jag ansluter mig till de socialdemokratiska reservationerna, av vilka reservationen 2 har viss anknytning till vår motion.
Herr talman! Jag undrar om Åke Gillström verkligen hade väntat sig att jag nu skulle berätta vad som står i en departementspromemoria som kommer att offentliggöras om några veckor. Det skall jag inte göra. Möjligen kan jag säga några ord om hur det ser ut för dagen. Vi hoppas för det första att promemorian skall bli färdig och kunna offentliggöras inom kort, och med det menar jag inom två eller högst tre veckor. För det andra vill jag säga att det inte är fråga om något revirtänkande, utan det sker ett samarbete mellan de berörda departementen, bl.a. med utbildningsdepartementet. För det tredje finns det all anledning att vänta sig, att värdet av utbildning av personalen på förskolorna kommer att betonas i denna promemoria. Det kommer att finnas förslag som i varje fall i viss utsträckning tillgodoser de önskemål som Åke Gillström framför. Men vi är givetvis också medvetna om, att man inte alltför detaljerat bör ingripa i den kommunala barnomsorgen. Avsikten är att denna promemoria skall remissbehandlas. Därefter får vi anledning att ta ställning till hur man skall gå vidare.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de svaren. Framför allt tycker jag att det är glädjande att man äntligen har kommit ifrån det revirtänkande som vi under långa tider har stött på och som har varit en black om foten över huvud taget för arbetet på det här fältet — då tänker jag inte bara på förskolan utan givetvis också på grundskolan. Det är också mycket lovvärt att man betonar värdet av utbildning av personalen, även om det socialministern nu har anfört egentligen inte säger någonting. Det värdet har naturligtvis betonats under långa tider utan att man på något vis försökt att uppfylla utbildningskravet. Socialministern vidrörde också litet grand de synpunkter jag har framfört beträffande behörighetsfrågorna för personal i förskolan jämsides med behörighetsfrågorna för personal i den vanliga grundskolan. SSK-utredningen har nu lagt fram förslag om kommunal tillsättning vad beträffar grundskolan. Om det förslaget genomförs, så är det naturligtvis viktigt att samma bestämmelser gäller för förskolepersonalen, så att man inte får kommunal tillsättning på två olika avdelningar under olika förutsättningar, något som vore mycket olyckligt för fortsättningen. Jag vet inte vad socialministern menar med att man inte kommer att skriva alltför detaljerat, men jag har mina misstankar att man inte kommer att gå särskilt långt i det här hänseendet. Därför hoppas jag att man, när nu ändå de vattentäta skotten har genombrutits och remissbehandlingen är klar, skall kunna åstadkomma en proposition som har anknytning både till utbildningsdepartementet och till socialdepartementet på de punkter, sora också knyter an till SSK-utredningens förslag som nu är under remissbehandling.

Herr talman! Under rubriken Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst behandlas vpk-motionen 2134, som gäller förbättrad färdtjänst. Utbyggnaden av färdtjänsten har inneburit att de handikappade har fått möjlighet att delta i samhällslivet på ett helt annat sätt än tidigare, och det är en framgång för vpk:s krav på en riksfärdtjänst att en sådan nu skall införas på försök, alltså en färdtjänst som sträcker sig över de geografiska gränser som tidigare satt stopp för möjligheterna att resa. Vår förhoppning är nu att försöket skall utvecklas och att de handikappade i framtiden likt andra medborgare skall kunna förflytta sig överallt i landet. Å Detta innebär emellertid inte att man kan vara nöjd med färdtjänsten som den ser ut i dag. Den är kringgärdad av byråkratiskt krångel, t.ex. begränsningar i fråga om antalet resor och deras längd. Det finns också många förnedrande bestämmelser som är stötande även för rättskänslan. Vpk anser att färdtjänsten bör fylla samma funktion och vara tillgänglig i samma utsträckning som den kollektiva trafiken för icke handikappade. Vi accepterar således inte de begränsningar som nu är vanliga, nämligen att man får göra bara ett visst antal resor eller mil per månad. Vi avvisar också det system som finns på många håll som gör det möjligt att på administrativ väg bestraffa s.k. missbruk, exempelvis att den handikappade blir avstängd från att nyttja färdtjänsten. Sådana bestämmelser skulle naturligtvis vara helt omöjliga att genomföra såväl praktiskt som rättsligt och politiskt gentemot varje annan trafikantgrupp. Vad som gör det möjligt att tillämpa sådana bestämmelser gentemot de handikappade är dels den kvarlevande förmyndarinställningen, dels det faktum att de handikappade befinner sig i ett absolut socialt och ekonomiskt underläge gentemot myndigheten. Det måste betecknas som otillständigt att dessa förhållanden alltjämt råder. Därför anser vpk att fortsatt statsbidragsgivning till färdtjänsten måste kopplas till villkor om att alla diskriminerande bestämmelser avskaffas. Statsbidraget bör också knytas till bestämda kvalitetskrav för att tillgodose bättre tillgång och tillgänglighet. I samband därmed bör statsbidraget också förstärkas. Utskottet vidhåller sitt avstyrkande från i höstas med samma motivering och godkänner därmed, som jag ser det, att diskriminerande bestämmelser skall få förekomma. Det kan aldrig i något sammanhang vara rätt att dra in färdtjänst bara för att den någon gång har missbrukats. Delar man uppfattningen att de handikappade skall kunna förflytta sig på samma villkor som de icke handikappade, bör det inte finnas sådana bestämmelser om inskränkning av färdtjänsten. Enbart hotet — och vetskapen om detta hot — om indragning av färdtjänsten är en diskriminering. Även avstyrkandet av yrkandet 2 i motionen är något krystat. Regelsystemet för statsbidrag skall vara enkelt, säger man. Men om statsbidragen för färdtjänst utnyttjas på ett sådant sätt att minimistandarden för färdtjänst inte uppnås har riksdagen ett övergripande ansvar härför. Riksdagen måste se till att färdtjänsten blir fullgod, och det innebär inte något ingrepp i kommunens självbestämmanderätt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 2134, yrkandena 1 och på
Herr talman! I mitt tidigare anförande var jag inne på frågan om färdtjänsten. Det är inte riktigt som Lars-Ove Hagberg säger att utskottet godkänner diskriminerande färdtjänstbestämmelser. När det gäller införande av regler som kan uppfattas som diskriminerande vill jag hänvisa till vad utskottet har sagt i betänkandet 1978/79:2. Där sägs klart ifrån att bestämmelser som uppfattas som diskriminerande för de personer som är i behov av färdtjänst inte får förekomma. Utskottet förutsatte också att socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter skulle bidra till att missbruk av färdtjänsten förhindrades utan att någon gick miste om förmånen. Så sent som i december förra året fick socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Kommunförbundet göra en översyn av anvisningarna för statsbidrag. Jag tror det är riktigt, som socialministern framhåller, att vi bör ha ett enkelt utformat regelsystem och att kommunerna bör ha ganska stor frihet att utforma färdtjänsten efter sina lokala behov. Det kan vara ganska kinkigt att dirigera detta uppifrån. Och nog bör vi kunna lita på att våra kommunala beslutsfattare ser till att systemet kommer att fungera på ett vettigt sätt. Jag yrkar alltså avslag på motionen 2134.
Herr talman! Socialutskottet sade inte i höstas att det inte får förekomma diskriminerande bestämmelser. Man uttryckte den meningen att sådana bestämmelser inte bör förekomma. Det är alltså inte fråga om ett uttryckligt förbud, och inget villkor är förbundet med statsbidraget. I nuvarande läge existerar dessa diskriminerande bestämmelser, och man förlitar sig alltså på att berörd myndighet skall besluta att de skall försvinna. Men varför kan inte riksdagen omedelbart fatta beslut härom? Då skulle det inte längre vara något bekymmer. Jag kan som sagt inte finna att socialutskottet har uttalat att sådana bestämmelser inte får förekomma, bara att de inte bör förekomma. Istället för att visa denna nonchalans mot en grupp som är en stor minoritet i detta land och som drabbas av överförmynderi på många olika sätt bör vi försöka hjälpa den. Vårt andra yrkande gäller att statsbidraget skall användas för färdtjänsten och inte för någonting annat och att kommunerna garanterar en miniminivå på färdtjänsten. Vi vet att många kommuner är i ekonomiska trångmål och har bekymmer med ekonomin på olika sätt. Därför frestas många kommunalmän att använda dessa medel på ett sådant sätt att de inte kommer färdtjänsten helt och fullt till del, varigenom den miniminivå som riksdagen egentligen borde fastställa inte uppfylls. Om vårt förslag antogs skulle miniminivån uppnås, och jag tycker att det hade varit rimligt av socialutskottet att gå med på vårt krav.
Herr talman! Jag känner ett behov av att lämna någon information och göra några reflexioner i anslutning till socialutskottets betänkande om barnomsorgen, dess utbyggnad, innehåll och arbetssätt. Först skulle jag vilja göra en kommentar till utskottets uttalande om kostnaderna för barnvårdarverksamheten. Utskottet erinrar här om det nu föreliggande förslaget om en väsentlig utbyggnad av föräldraförsäkringen vid barns sjukdom, och att ett sådant förslag föreligger är ju riktigt. Jag hoppas emellertid att utskottet med detta sitt uttalande inte vill dimpa utbyggnadstakten när det gäller barnvårdarverksamheten på de orter där denna är mycket ofullständig. Det är och förblir ett krav och ett önskemål att det i kommunerna finns barnvårdare för sjuka barn, så att småbarnsföräldrar inte skall behöva råka i en psykiskt slitsam lojalitetskris därför att de tvingas välja mellan att gå till ett viktigt arbete och att stanna hemma hos ett barn som är lindrigt sjukt men som ändå inte får vara på daghem. Jag tycker att det hade varit på sin plats om utskottet i det avseendet hade gjort ett klarare uttalande. Det var dock glädjande att statsrådet Romanus här uttalade sin bestämda uppfattning att det inte bör ske någon dämpning av utbyggnadstakten, och jag hoppas att han får rätt. Utskottet säger att något riksdagens initiativ inte är erforderligt för att påverka kommunernas planering för barnomsorgsutbyggnaden under den nu löpande femårsperioden. För att kunna säga så måste man ha oerhört mycket is i magen. Jag vill till fullo understryka det konstaterande som görs i reservationen 1, nämligen att riksdagen snarast möjligt bör få ta ställning till det fortsatta utbyggnadsprogrammet. I mitt eget landskap har vi gjort en sammanställning av kommunernas planer. Denna visar att flera kommuner år 1982 inte kommer att ha nått upp till ens 45 procents täckning av det direkta behovet av barnomsorg. Detta gäller bl.a. kommuner med stora industrier, som sysselsätter mycket kvinnlig arbetskraft. Jag tycker att hänsynen till de många familjer med förskolebarn, för vilka daghemmets dörrar är stängda, borde ha föranlett utskottets majoritet att visa en mycket större viljekraft i sina uttalanden om framtiden. Det är förvånansvärt att det blir en så här stillsam debatt i en fråga, i vilken allmänheten i många kommuner verkligen väntar på kämpatag av politikerna. Även om utskottets ledamöter till stora delar är överens, skulle man ha önskat en mer progressiv skrivning i utskottsbetänkandet. Både handikappade barn och invandrarbarn behöver speciella insatser i förskolan, gärna i nära samarbete mellan förskolan och föräldrarna. BI. a. behövs det särskilt i inskolningssituationen mer personal. Det är i detta sammanhang överraskande att utskottets majoritet inte anser att det hänt någonting som föranleder ett ändrat ställningstagande till det socialdemokratiska kravet på 50 milj.kr. till speciella insatser för kvalitetsförstärkning i förskolan. Jag vill gärna påminna om att Kommunförbundet och Landstingsförbundet år 1978 kom överens om en gemensam rekommendation angående en ökad verksamhet i förskolorna för att möjliggöra integration av även svårt handikappade barn, t.ex. blinda, svårt hörselskadade, rörelsehindrade och utvecklingshämmade barn. Dessa barn skulle alltså integreras i det egna bostadsområdets eller den egna byns förskola. Detta är någonting som kräver större personal och mer utrustning, som såväl kommunerna som landstingen måste svara för. Här borde egentligen staten genom en flexibel resurs ha stimulerat till en snabb kvalitetsförbättring. Statsrådet Romanus nämnde att det finns möjligheter att sänka antalet barn i grupperna. Men egentligen är det inte den kvalitetsförstärkningen som behövs, utan vad som behövs är ofta en periodisk personalförstärkning i gruppen, kanske en förstärkning med personal som har speciell utbildning. I den rekommendation jag nyss nämnde ges det också signaler om ökade satsningar på den uppsökande verksamheten i samarbete mellan barnhälsovård och socialvård. En sådan angelägen satsning kräver också ökad personal i inledningsskedet, för att man skall kunna bereda barn med särskilda behov av stöd och stimulans ett lämpligt mottagande i förskolan. Också på det området skulle alltså ett behovsinriktat och flexibelt statsstöd komma väl till pass i förskolans verksamhet. Vad beträffar frågan om en arbetsplan för förskolan och en utbyggnad av de öppna förskolorna hälsar jag med stor tacksamhet utskottets positiva inställning och skrivning. Jag hoppas verkligen att det på dessa områden skall hända någonting under det närmaste året. I det sammanhanget skulle jag något vilja kommentera vad statsrådet sade om kvalitetsförbättringarna. Han nämnde att frågan om gruppstorlekarna och personalantalet skulle tas upp i en kommande PM. Han sade att dessa frågor var mycket viktiga när det gäller kvaliteten. Även om detta har en viss betydelse, så är det ändå litet ensidigt att se på kvalitetsfrågorna på det sättet. Vid några konferenser som Allmänna barnhuset hållit just kring frågan om hur vi skall kunna utveckla arbetssätten i förskolan har det framkommit att det är samarbetet med föräldrarna och de boende i närmiljön samt personalens möjligheter att diskutera sin utbildning och målsättningen för arbetet som är de viktigaste kvalitetsfrågorna i förskolan. Därför anser jag att det hade behövts en bredare skrivning om kvalitetsfrågorna i förskolan, där man gått ifrån detta begränsade betraktelsesätt och även tagit hänsyn till att föräldrasamarbetet och samarbetet med närmiljön kan få en mycket positiv inverkan på barnens tillvaro i förskolan. Barnomsorgsgruppen har som ett led i arbetet med föräldrautbildningen bedrivit en försöksverksamhet med utökad föräldrakontakt med förskolan. Den verksamheten har gett mycket intressanta signaler om stora, otillfredsställda kontaktbehov i förhållandet mellan hem och förskola. Jag hoppas att vi så småningom skall få även riksdagen att vara positiv till ökade insatser på detta område. Herr talman! Under Barnåret gäller det att förbättra villkoren för omsorgen och utvecklingen av barnen, både ute i världen och här hemma i Sverige. Här hemma bör vi inte anse att våra insatser är tillräckliga förrän vi gjort verkligt helhjärtade ansträngningar för att ge de barn som på grund av handikapp - psykiska, sociala, fysiska eller språkliga — är i det största behovet av allas vårt stöd och stimulans en situation som är jämlik med andra barns. Därför kunde man ha önskat mer av kämpande vilja i detta betänkande, men jag är ändå tacksam för reservationerna 1 och 2, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Ett av de allvarligaste brott man kan begå mot en människa är att beröva henne språket. Det har framhållits redan tidigare i dag här i kammaren. Detta brott begås i dag mot hundratusentals barn i Sverige. Entydiga forskningsresultat visar att halvspråkighet är mycket vanlig bland invandrarbarn och invandrarungdomar och att denna halvspråkighet får förödande konsekvenser för en redan diskriminerad grupp. Invandrarna drabbas oftare än svenskar av arbetslöshet, och det vill ju i dag inte säga litet. Invandrarna utsätts också på en rad andra områden för diskriminerande och förnedrande behandling. Rent rasistiska inslag blir allt vanligare i vårt samhälle. Genom att man tidigt berövade invandrarbarnen rätten till sitt språk — en av de mest grundläggande rättigheterna — drabbas de också av identitetslöshet och mister kontakten med sin egen nationella kultur, liksom de får större svårigheter att tillägna sig vår. Hur man skall komma till rätta med denna halvspråkighet — eller snarare brist på språk — vet man i dag. Det bästa sättet är helt enkelt att garantera alla invandrarbarn rätten till undervisning på sitt modersmål — vi anser att begreppet modersmål bättre täcker vad det hela gäller än det begränsade begreppet hemspråk. Hur skall man då åstadkomma den garantin? Ja, inte heller här finns några oöverstigliga hinder — tvärtom. Det är ekonomiska resurser som krävs och vissa mindre praktiska problem som skall övervinnas — men de är förhållandevis små. Enspråkiga grupper i förskolan har redan införts på en rad håll, och de erfarenheter man har från de försöken är entydigt positiva. Invandrarbarn som gått i enspråkiga grupper har haft lättare att få kontakt också med svenska barn. Vpk förordar att enspråkiga grupper i största möjliga utsträckning införs inte bara i förskolan utan också i grundskolan. I dag är modersmålsundervisningen frivillig för invandrarbarnen. Detta förhållande är egentligen helt absurt, som vi också framhåller i vår motion. Det har aldrig fallit någon in att göra modersmålsundervisningen eller svenskundervisningen frivillig för svenska barn. Det förhåller sig tvärtom så att man — senast i det nya läroplansförslaget — ytterligare vill understryka vikten av att svenskundervisningen förstärks och att ingen elev får lämna grundskolan utan grundläggande kunskaper i det svenska språket. I läroplansförslaget talar man sig också varm för att detta ur demokratisk synvinkel och från yttrandefrihetssynpunkt är en oerhört väsentlig uppgift för skolan. Men, herr talman, varför gäller inte detsamma invandrarbarnen? Varför skall just de berövas denna demokratiska rättighet? Och, som sagt, det gäller inte bara att invandrarbarnen skall få undervisning i utan också på sitt modersmål. I budgetförslaget för 1979/80 har regeringen föreslagit att statsbidraget för vad man där kallar hemspråksträning skall utvidgas till att omfatta också femåringarna. Det är naturligtvis positivt men helt otillräckligt. I femårsåldern är språket redan väl utvecklat. Insatserna måste alltså sättas in betydligt tidigare. Vidare är statsbidragsbestämmelserna alltför begränsade såväl tidsmässigt i fråga om timantal som gruppmässigt — begränsningen att minst fyra elever måste ingå bör tas bort. Utskottet framhåller i sin skrivning i och för sig vikten av att också invandrarbarnen får rätt till sitt modersmål. Utskottet har ingenting i sak att invända mot den beskrivning vi ger av nuvarande förhållanden eller mot de förslag vi ställer, annat än att det sitter en utredning som skall se över de här frågorna, och därför hänvisas i stort sett alla förslag dit. Jag kan inte komma ifrån att man här återigen förhalar väsentliga reformer genom att hänvisa till en utredning. Eller är det så att man från regeringshåll helt enkelt är tveksam till våra förslag? Är man tveksam till att ge invandrarbarnen rätten till undervisning på och i sitt eget modersmål? Uttalanden från ledande folkpartister kan inte bara tyda på det utan visar faktiskt på detta. Vi tycker naturligtvis att det är bra att denna utredning kommer till stånd, men den har tillräckligt med frågor att ägna sig åt utan att behöva ta upp rena självklarheter. De förslag vi lagt fram är ju egentligen självklarheter och borde ha genomförts för länge sedan. Bakom förslagen står också en lång rad mycket tunga invandrarorganisationer, liksom invandrarverket. Faktum är att vart fjärde barn som föds i Sverige i dag är ett invandrarbarn. Det är alltså ingen liten grupp det gäller. Det är ingen liten grupp som regeringen och övriga partier här väljer att sätta åt sidan. Vi har sagt att för att åstadkomma en verklig förändring krävs givetvis också andra åtgärder. Biblioteken måste få ett större utbud av litteratur på invandrarspråk, och kulturutbudet över huvud taget måste förbättras för dessa grupper. Hur många invandrarbarn har t.ex. fått se en teaterföreställning på sitt modersmål? Det här är åtgärder som vi tagit upp i motioner till årets riksmöte, och vi har dem också i vårt invandrarpolitiska program. Men det verkligt grundläggande och akuta, det är just språket. Och, herr talman, jag vill med detta yrka bifall till vpk-motionen 804.
Herr talman! Eva Hjelmström har här utvecklat de svårigheter som invandrarbarnen har. Vi har tidigare i denna debatt berört frågan om hemspråksträningen, och jag tror att det som framkom där ingalunda gav vid handen att någon ser nonchalant på den utan att vi tar den högst allvarligt och är medvetna om att det är en mycket viktig och angelägen fråga. Två saker vill jag sedan påpeka. Anslaget till hemspråksträning är fördubblat i årets budget. Det innebär att vi nu kan ge inte bara sexåringar utan också femåringar möjlighet att vara med i den verksamheten. Jag vill även peka på den utredning som jag tycker att Eva Hjelmström kanske yttrade sig litet nonchalant om — den utredning som ändå skall kartlägga språksituationen för invandrarbarnen, föreslå åtgärder, se över hela frågan och skapa klarhet vad gäller rätten till hemspråksträning samt undersöka möjligheterna att trygga tillgången på tvåspråkig personal. Att man sätter till en utredning behöver inte innebära att man vill förhala en fråga. Tvärtom skulle jag vilja säga att detta pekar på att man ser det som mycket angeläget att få frågan löst så bra som möjligt. Här har också sagts tidigare från ett par håll att det är ytterst angeläget att utredningen arbetar snabbt därför att frågan är angelägen.
Herr talman! Vi är uppenbarligen överens om att frågan är angelägen, men till skillnad från Kersti Swartz vill vi inte bara uttala angelägenheten i ord utan också se konkreta åtgärder. Och den enda konkreta åtgärd som man kan finna här är att åldersgränsen sänkts till fem år. Det är naturligtvis bra, men det är ju, som Kersti Swartz borde vara väl medveten om, helt otillräckligt. I femårsåldern har, som jag tidigare framhöll, språket redan utvecklats i mycket stor utsträckning. Insatserna måste alltså, som invandrarorganisationer och invandrarverket framhållit så klart, göras mycket tidigare. De krav som vi har ställt är, vilket jag också sade tidigare, egentligen självklara. Och jag har svårt att inse varför de skall behöva hänvisas till en utredning — som jag visst inte uttalade mig nonchalant om. Jag sade att det är bra att utredningen kommer till stånd, men den skall inte behöva syssla med sådant som vi egentligen borde vara helt överens om, nämligen om att komma en liten bit på vägen att garantera invandrarbarnen samma rättigheter som de svenska barnen har. Det garanterar man inte i dag, och det steg som regeringen har tagit är bara en droppe i det hav av behov som finns.
Herr talman! Vi väntar givetvis på att den här utredningen skall ge oss underlag för ett fortsatt arbete på detta område. Sedan vill jag, herr talman, yrka avslag på motionen 804.
Herr talman! Det finns redan underlag för att fatta beslut i dessa frågor. Invandrarorganisationerna har själva tagit fram det underlaget. Runt omkring i kommunerna har pågått försöksverksamhet under en rad år, bl.a. i Södertälje, där man haft enspråkig förskoleverksamhet under en längre period för finska barn. Det har där klart visat sig att de barn som gått i dessa grupper dels har fått gehör för rätten till sitt språk, dels har fått bättre kontakt inte bara med sin egen kultur utan också med vår kultur och med svenska barn. Det finns alltså tillräckligt underlag för att redan i dag kunna fatta beslut Jag kan inte se annat än att regeringens hänskjutande av dessa frågor till en utredning är ett sätt att förhala dem. Det beror på att man inte prioriterar frågorna tillräckligt högt.

Herr talman! I motionen 1978/79:431 har vi motionärer begärt att även de ensamstående skall få del av reformen när det gäller statliga bosättningslån. Syftet med bosättningslånen är framför allt att ge hjälp med bosättningen åt unga människor med begränsade inkomster och därmed begränsade kreditmöjligheter på den öppna marknaden. Vidare skall ett ökat socialt hänsynstagande ske vid långivningen. För ensamstående icke handikappad, som måste täcka kostnaderna för utrustning av egen bostad genom lån, finns i dag endast borgenslån att tillgå. Ett välutrustat och trivsamt hem tillhör enligt vårt förmenande de primära mänskliga rättigheterna, oavsett om man är gift, sammanboende, handikappad eller ensamstående. Det är därför oförståeligt att de ensamstående skall utestängas från de statliga bosättningslånen. Förra året sänktes inkomstgränsen från 100 000 till 75 000 kr. Samtidigt justerades räntesatsen från 8 1 80 73 milj.kr. Det finns enligt vårt förmenande därför inga starka ekonomiska motiv att hindra ensamstående att också få möjlighet att söka statliga bosättningslån. Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt vår motion, men det finns verkligen stor anledning att förvänta sig att socialutskottet med större omsorg och med större insikt behandlar frågor om statliga bosättningslån, om man skall nå den sociala målsättning som gäller för reformen i fråga om statliga bosättningslån.

Herr talman! I motionen 434 har vi motionärer begärt att en bred kartläggning av ungdomsproblemen som helhet skall göras. Vår avsikt var att en sådan analys skulle redovisas i en särskild utredning, varvid åtgärder för att på kort och lång sikt bl.a. minska ungdomsarbetslösheten skulle övervägas i anslutning härtill. Utskottsmajoriteten har emellertid inte velat tillmötesgå vår begäran om en behandling av problematiken kring ungdomsfrågorna i särskild ordning. Jag skall därför redovisa våra skäl för det framställda kravet i motionen. För att kunna föreslå och inte minst vidta effektiva åtgärder erfordras en långtgående kännedom om bl.a. ungdomsarbetslöshetens orsaker. Det är inte bara nivån på utbudet av lediga platser det handlar om. Det finns många faktorer av betydelse i sammanhanget. Vi har i motionen utförligt redovisat en rad sådana faktorer, och jag skall i debatten begränsa mig till att peka på några av dessa. Flera undersökningar visar att fler personer skulle ha varit anställda om de s.k. trygghetslagarna inte fått nuvarande utformning. De höga minimilönerna för privatanställda är också ett problem. Spännvidden till yrkesarbetare är alldeles för liten. Allt detta gör att arbetsgivarna ställer sig tvekande till nyanställningar. Ytterligare förklaringar till ungdomsarbetslösheten finns att söka i den nya skolans funktionssätt. Skolan alstrar skolleda och studieavbrott. Skolan ger inte heller en tillräcklig yrkesförberedelse, samtidigt som den brygga in på arbetsmarknaden som bl.a. företagsskolor och lärlingsutbildning utgjort har förlorat i betydelse. Det uppges från hantverksoch småindustriorganisationernas sida att man beräknar att ca 15 000 ungdomar skulle kunna få lärlingsutbildning, om erforderligt stöd ges från samhällets sida, t.ex. på samma nivå som de studiemedel som utgår till studerande i gymnasieskolan. Sysselsättningsläget för ungdomar är i dag mycket allvarligt, i synnerhet i regioner med vikande sysselsättning i stort. När sysselsättningsmöjligheterna i allmänhet är dåliga, drabbas ungdomar hårdast. För att i någon mån häva ungdomsarbetslösheten utgår i dag stöd till beredskapsarbeten med 75 96 av lönekostnaderna. Beredskapsarbeten är ett viktigt komplement till andra insatser, men lider av bristen av att vara av kortsiktig karaktär. Dessutom ger beredskapsarbeten bara i en del fall möjlighet till utbildning i det aktuella yrket. För att erhålla yrkesutbildning tvingas många ungdomar i avfolkningsområden att flytta från hemorten. En utbyggd yrkesutbildning inom skolans ram kan härvidlag ge positiva effekter. Sådan utbildning måste emellertid kompletteras med en förstärkt företagsutbildning. För att främja yrkesutbildning av ungdomar utgår bidrag till lärlingsutbildning inom företagen, en utbildning som skall vara minst treårig. Fördelarna med lärlingsutbildningen är, förutom utbildningsmomentet, att dylik utbildning normalt leder fram till fast anställning. En starkare satsning på lärlingsutbildningen skulle kunna leda till gynnsamma resultat inom t.ex. regionalpolitiken. De ungdomar som önskar utbildning i stället för beredskapsarbete erbjuds då en möjlighet att stanna på hemorten,t.ex. inom dess småindustri eller hantverk, i stället för att tvingas flytta till orter med andra utbildningsmöjligheter. Enligt vår mening bör därför de bidrag som utgår inom arbetsmarknadspolitikens ram omfördelas på så sätt att ersättningen till lärlingsutbildningen ställs i paritet med det arbetsmarknadspolitiska stödet. Särskilda åtgärder måste också vidtas för att underlätta ungdomens inträde på arbetsmarknaden. Ungdomar såväl på grundskolans högstadium som inom gymnasieskolan måste få ökade möjligheter att vara verksamma ute i arbetslivet. Den nuvarande s.k. pryo-verksamheten torde inte alls ge den inblick, erfarenhet och sociala träning som bör vara syftet med verksamheten. Vad som erfordras är att ungdomar med intresse för ett visst yrkesarbete bereds möjlighet att pröva på detta under viss tid och i planerad form, så att en värdering av erfarenheterna för varje elev blir möjlig. Med bl.a. dylika åtgärder kan ett felaktigt val av studieinriktning eller yrkesarbete undvikas och elevernas föreställningar om arbetslivet ges en mera verklighetstrogen prägel. Utbildning varvad med praktik är därför — som regering och riksdag redan förordat efter förslag från sysselsättningsutredningen — ett bra alternativ. Men mycket mer återstår att göra, och det är precis detta som vi tagit upp i vår motion, som nu har behandlats av socialutskottet. Det handlar om arbetsmiljöproblem, bristande utbildning, omsorgsoch uppfostringsproblem, attitydpåverkan etc. Samhällets ungdomspolitik, sedd i ett brett perspektiv, är splittrad. Olika, i och för sig betydande satsningar har skett punktvis — det redovisas också i betänkandet — men ett samlat grepp har ännu inte kommit till stånd. Ett sådant måste bygga på en genomarbetad syn, i vilken betydande hänsyn tas till hur det moderna samhället och dess olika miljöfaktorer etc. i vid mening påverkar barns och ungdoms uppväxt, utbildning, fritid, fysik och hälsa samt deras inträde på arbetsmarknaden. Då kan man säkert spåra många av de bakomliggande orsakerna till ungdomsarbetslösheten, ungdomsbrottsligheten m.fl. problem som är aktuella i dag. Statsmakterna torde enligt vår bestämda mening ha kunnat förfoga över ett bättre beslutsunderlag, om den av oss motionärer föreslagna analysen hade kunnat komma till stånd. I motionen har vi motionärer endast kunnat beröra en ringa del av hela ungdomsproblemet. Men de synpunkter som vi har tagit upp bör ändå vara tillräckliga för att belysa vikten av att den av oss föreslagna analysen genomförs. Barn och ungdom är samhällets stora tillgång för framtiden. Det svenska samhället borde ha både råd och kraft att ta itu med våra ungdomsproblem på bred front och framför allt i samarbete med ungdomarna själva. Slutligen vill jag — liksom reservanterna i utskottet — understryka värdet av fostran i hem och skola. De initiativ som trepartiregeringen har tagit för att utveckla normer och värderingar för den fostran av ungdomar som bl.a. ankommer på skolan måste fullföljas. Vi måste därjämte återge familjen den centrala roll den skall ha i vårt samhälle. Människorna måste få bättre förutsättningar att handla under eget ansvar, efter normer och värderingar som ytterst bygger på en kristen livssyn. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till den reservation som har fogats till detta betänkande av utskottets båda moderata ledamöter.

Herr talman! Socialutskottet redogör i sitt betänkande nr 31 för den långa rad av utredningar, grupper och kommittéer som arbetar med barnoch ungdomsfrågor. Vid två tidigare tillfällen har utskottet behandlat motioner med liknande yrkanden och avstyrkt dessa motioner med hänsyn till pågående arbete, vilket ju ingalunda innebär att vi inte anser frågorna vara väsentliga.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
Herr talman! Det är riktigt, som utskottets vice ordförande nyss har påpekat, att utskottet tidigare har behandlat motioner med likartat innehåll. Men det är den skillnaden att innehållet i motionen denna gång har vidgats betydligt. I motionen har en rad frågor som egentligen borde ha behandlats av ett annat utskott, nämligen arbetsmarknadsutskottet, tagits med. Jag tycker det är en egendomlig behandling i utskottet när man inte har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig. Jag får, herr talman, nöja mig med att konstatera att majoriteten inte tillmäter dessa frågor den vikt som vi motionärer har tillmätt dem. Det är beklagligt att så är förhållandet, men vi får konstatera att vi här har olika uppfattning.

Herr talman! Med hänsyn till den begränsning av talandet som talmanskonferensen vädjat om i den orimliga arbetssituation riksdagen nu befinner 9” sig i skall jag söka fatta mig kort. Bakom konstitutionsutskottets nu föreliggande betänkande med anledning av den av talmanskonferensen tillsatta utredningens förslag till ändring av riksdagens arbetsformer står i alla frågor utom tre ett enigt utskott. Jag vill först gärna understryka att allt som kan göras för att förbättra riksdagens arbetsformer är värdefullt. Men till två av de tre nämnda frågorna har fogats reservation och till den tredje ett särskilt yttrande. Min moderatkollega Anders Björck och jag har varit med om såväl de båda reservationerna som det särskilda yttrandet, medan folkpartiets representant Torkel Lindahl återfinns endast vid reservationen 2. Den första reservationen avser sammansättningen av riksdagens utskott. Enligt gällande regler väljs utskotten vart för sig i en bestämd ordning. Tidigare förslag om ändring härav till proportionell fördelning av det totala antalet utskottsplatser i enlighet med partiernas styrkeförhållanden i riksdagen har avvisats av grundlagberedningen. Nu föreslår emellertid konstitutionsutskottets majoritet, på initiativ av en majoritet inom den av talmanskonferensen tillsatta arbetsformsutredningen, icke direkt en sådan ändring men väl en rekommendation om sådan proportionell fördelning. Vi moderater har ej kunnat acceptera detta. Under hänvisning till vad grundlagberedningen på sin tid anförde i ärendet avvisar vi utskottsmajoritetens förslag och tillstyrker motionen 1978/79:2217 av Bertil Lidgard m.fl. Därvid erinrar vi om att grundlagberedningen prövat förslag om att låta den proportionella fördelningen avse det sammanlagda antalet utskottsplatser men stannat för att inte föreslå någon ändring i hittillsvarande ordning. Beredningen fäste för sin del avgörande vikt vid att de politiskt relevanta styrkeförhållandena i kammaren så nära som möjligt skulle avspeglas i varje utskott. Vi moderater finner, bl.a. på de skäl som utvecklats av grundlagberedningen, att den rekommendation som utredningsmajoriteten lämnat och som nu tillstyrks av utskottsmajoriteten inte innebär en lämplig åtgärd för att lösa frågan, så att majoritetssidan i kammaren garanteras majoriteten i utskotten. Den andra reservationen, beträffande offentliga utskottsutfrågningar, kommer att kommenteras av Torkel Lindahl, varför jag för tids vinnande kan övergå till det särskilda yttrandet, som berör formerna för riksmötets öppnande. Denna fråga tilldrar sig varje år stort intresse och föranleder varje år ett flertal motioner. Så också i år. Motionärerna önskar som regel en återgång till i huvudsak tidigare ceremoniel vid riksmötets öppnande och att, i varje fall vid början av varje ny mandatperiod, riksmötets öppnande förläggs till rikssalen. Utskottet är kallsinnigt till motionärernas önskemål och avstyrker med hänvisning till tidigare ställningstaganden samtliga motionsyrkanden. Vi moderater anser att det nuvarande ceremonielet vid riksmötets öppnande tyvärr saknar det tidigare riksdagsöppnandets högtidlighet och värdighet. Vi vill gärna erinra om att riksdagen på olika sätt strävar efter att komma i kontakt med medborgarna och skapa intresse för riksdagsarbetet. Nr 126 Enligt vår uppfattning kunde utformningen av riksmötets öppnande verk Onsdagen den ningsfullt bidra härtill. Det vore därför önskvärt om talmannen ville överväga 18 april 1979 att i huvudsak återgå till den gamla ordningen. Utan tvivel var denna mycket uppskattad, inte minst av den stora TV-publiken. Herr talman! Under åberopande av det anförda får jag hemställa om bifall till de båda reservationer som är fogade till konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Så är det återigen dags att diskutera riksdagens arbetsformer och göra en del smärre förändringar. Orsaken till att vi träget strävar vidare med detta är att vi finner att vår arbetssituation här inte är särskilt bra. Grundorsaken till att vi måste känna otillfredsställelse med de nuvarande förhållandena är inte vår egen bekvämlighet utan risken för att arbetsförhållandena kan påverka beslutens kvalitet. Nu tror jag, i likhet med en del andra ledamöter i denna kammare, att något riktigt rejält inte går att göra åt det hela förrän vi kan övergå till ett annat budgetår och till vårval. De två sakerna hänger ganska intimt ihop. Först då kan vi göra något riktigt rejält åt arbetsförhållandena. Annars får det bli litet småputsningar, som det är fråga om i dag. Det kan ju i och för sig vara bra, men det löser antagligen inte problemen i stort. En av de frågor som tas upp i betänkandet är offentliga utskottsutfrågningar. Det är kanske en litet udda fråga i detta sammanhang. Den har väl ingenting att göra med problemet hur vi skall kunna planera och fördela arbetet eller med de bekymmer vi har när det gäller utskottens sammansättning. Sedan enkammarriksdagen kom till stånd har användandet av utskottsutfrågningar ökat på ett markant sätt. Man kan säga att de i dag utgör ett rutinmässigt inslag i utskottens arbete och att de i många fall är mycket viktiga sådana inslag för inhämtande av information och uppgifter. Ungefär lika länge som enkammarriksdagen funnits till har det förts en debatt, huruvida vissa utskottsutfrågningar skulle kunna vara offentliga eller inte. Herr talman! Det var med glädje jag konstaterade att den debatten förra året fick ett fall framåt. Då hade nämligen samtliga som deltog i debatten förstått att det var utskottsutfrågningarna som skulle vara offentliga, inte utskottssammanträdena, vilket är någonting helt annat. Det är visserligen ingen stor framgång, men man får glädja sig åt de små stegen framåt. Jag hoppas att den framgången är bestående och präglar debatten även i år. Det som kommer fram vid utskottsutfrågningarna är ofta väsentliga saker, saker som är av intresse för andra ledamöter i kammaren än de som sitter i resp. utskott. Hur många av de i kammaren nu närvarande ledamöterna skulle ha tyckt att det varit ointressant att få reda på vad som hände i näringsutskottet förra veckan när utskottet hade statens kärnkraftinspek 99 tion och senare på dagen centrala driftledningen på utskottsutfrågning om kärnkraftsfrågor? Där ställdes frågor som: Vad händer om vi stänger av alla i drift varande aggregat? Det är inte bara intressant för kammarens ledamöter — även för allmänheten kan sådana saker vara mycket intressanta. För den demokratiska debatten är det av stor betydelse att medborgarna i största möjliga utsträckning har möjlighet att ta del av det beslutsunderlag vi har. Tidigare i år har t.ex. jordbruksutskottet haft en serie utfrågningar med folk från lantbruksuniversitetet och representanter för biodynamiska odlare. Frågorna rörde sig om handelsgödsel, och de ledde enligt vad jag förstår till ökade kunskaper hos utskottets ledamöter. Men vad vet vi övriga här i kammaren om det? Inte ett skvatt! Det är inte särskilt tillfredsställande. I morgon kommer SJ-chefen Bengt Furbäck till trafikutskottet på en utfrågning. Skulle den inte vara av intresse för oss andra och för allmänheten? Finansutskottet har — för att ta ett sista exempel — ganska regelbundet utfrågningar av konjunkturinstitutet och en del organisationer som LO och Industriförbundet i konjunkturfrågor. Är inte det av intresse för den ekonomiska debatten? Är det någonting som skall vara förbehållet utskottets ledamöter? Jag finner inte att det är så.

Det är alltså delvis fråga om en säkerhetsspärr, om att se till att de informationer utskottet har är riktiga. När man går igenom detta är det svårt att se vilka argument som kan finnas mot offentliga utskottsutfrågningar. De brukar uppriktigt sagt hålla sig mest på krångelplanet. Det är krångligt, det behövs inte, och det skulle ändra på så förfärligt mycket! Man tycker det är ganska bekvämt som man har det, och då skall man inte ändra på det i onödan. Jag tycker det är ett ytterst otillräckligt argument, herr talman, och yrkar därför bifall till reservation nr 2.